Herr talman! Den pågående debatten handlar om information i internationella frågor. Jag uppfattade ämnet för debatien såsom gällande internationella frågor i största allmänhet, men diskussionen har huvudsakligen kommit att röra sig om information i frågor gällande u-länderna. Jag tycker att detta är den riktiga accenten, i varje fall för ögonblicket och kanske rättare sagt för lång tid framåt. Jag vill därför fortsätta åt det hållet. Folkpartiet har länge och i många sammanhang understrukit betydelsen av en effektiv information om förhållandena i u-länderna såsom en av de viktigaste vägarna för att upplysa den allmänna opinionen om behoven i dessa länder och skapa underlag för en angelägen ökning av u-landsbiståndet. Senast har för övrigt den synpunkten kraftigt betonats i den nyligen framlagda s.k. Pearson-rapporten, en tillbakablickande utvärdering av de båda första utvecklingsdecenniernas biståndsaktivitet. Jag berörde informationsfrågan i den allmänpolitiska debatten här i kammaren den 30 oktober i år. Som vi erinrar oss framfördes önskemål av förra årets riksdag att SIDA skulle öka informationen rörande u-länderna. I en särskild skrivelse i slutet av förra året begärde SIDA därför större anslag för det nu löpande budgetåret för att möjliggöra ökad information till allmänheten om u-ländernas. problem. Tanken var att ett kraftigare informationsflöde, differentierat bland annat efter mottagargrupper, effektivt skulle bidra till opinionsbildningen i u-landsfrågor med breddat stöd bland allmänheten för ökat u-landsbistånd som re sultat. Enligt SIDA:s framställning skulle informationsanslaget ökas från 0,6 till 1,7 miljoner kronor. Den begärda anslagshöjningen beviljades av årets vårriksdag. SIDA har sedan i sina petita nu i höst gått vidare och framlagt en långsiktsplan för informationsverksamheten samt begärt att under budgetåret 1970/71 få ytterligare 1,3 miljoner kronor för informationen. Resultatet härav får vi väl se i statsverkspropositionen i januari. En viktig väg att lämna saklig information om aktuella u-landsfrågor är vidarebefordran till riksdagen, och därmed till allmänheten, av viktigare rapporter och sammanställningar av FN eller internationella hjälporgan i övrigt genom sådana texters översättande och utgivande — in extenso eller i sammandrag. Jag här exemplifierat detta i den allmänpolitiska debatten genom att hänvisa till sådant informationsmaterial, som avsåg UNCTAD II och Pearson-rapporten. Vi väntar oss väl också viktigt material till World Food Congress i Haag i juni 1970. Nu, herr talman, har det kommit en ny rapport — den s.k. Jackson-rapporten. Den utgör, tycker jag, ett skolexempel på bristen på information till riksdagen och därmed till offentligheten om aktuella rapporter i internationella frågor.

Jag lämnar givetvis därhän om denna kritik är berättigad, men nog hade det varit lämpligt att ge inte bara pressen utan även oss här i riksdagen och därmed allmänheten lite direkt information om denna rapports innehåll. Det är inte fråga om att sprida hela rapporten — den är ett omfattande aktstycke — utan att utan särskild påstötning få till stånd en förmedling av ett helst auktoriserat referat av denna rapport, som rimligen bör ge oss här i riksdagen ytterst värdefulla upplysningar om FN:s biståndsverksamhets nuläge. Robert Jackson har mer än 30 års erfarenhet av internationellt arbete; han pekar i rapporten på vikten av en djupgående organisatorisk reformering av FN-biståndet, som nu är splittrat på ett stort antal organ. Det finns en stencilerad översikt av rapporten på svenska i serien FN-nytt till de nordiska länderna och ett par stencilerade pressreleaser på engelska direkt från FN i New York. Felet är bara att detta sammanfattande material spontant ges så begränsad spridning.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
Herr talman! Endast några spridda noteringar till den debatt som här förts kring ett enigt statsutskottsutlåtande. Vi fann ju i statsutskottet i våras vid prövningen av alla de ärenden som hörde samman med biståndsfrågorna att vi till hösten kunde skjuta upp dels frågan om forskningen, dels frågan om information. Genom det förfaringssättet har vi vunnit flera fördelar. Vi har i utskottet bättre kunnat tränga in i dessa två problem än vi tidigare hade kunnat göra och det har varit möjligt att presentera utförliga utskottsutlåtanden, vilka dessutom är eniga. Att vi gjorde på detta sätt berodde också på att vi anser att dessa båda avsnitt är utomordent ligt viktiga. Detta gäller inte minst den fråga vi nu diskuterar, frågan om informationen. Det är en förhållandevis liten om än växande grupp som efterfrågar information i dessa spörsmål. Men den stora allmänheten förhåller sig betydligt svalare. Samtidigt måste vi konstatera att det är den stora allmänheten som vi måste försöka nå med olika medel och genom olika kanaler. Det är ju denna allmänhet som skall känna tillförsikt och ha tilltro till de åtgöranden som bl.a. innebär att vi lägger ned stora summor på ett arbete ute i världen. Då måste det svenska folket också få veta vad vi håller på med. I detta sammanhang har massmedia — tidningar, radio och TV — inte bara betydelse utan även ett stort ansvar. Med anknytning till vad som sagts av bl.a. fru Sundberg om de SIFO-siffror som kom fram efter vad som hänt vid en av SIDA anordnad presskonferens vill jag nog påstå, att dessa siffror inte hade sin orsak i att det saknades en enhetlig information. Den gången hade man verkligen en enhetlig information. Man behärskade sin egen informationscentral och försökte ge svenska folket information. Men ett skulle jag vilja säga — oskickligt handhavande av informationsmaterialet inte minst av TV gjorde att informationen den gången blev väldigt sned och kom att bli en mycket dålig information. Det råder inget tvivel om att de dalande SIFO siffrorna har sin orsak i dessa förhållanden. Vi bör alltså vara mycket uppmärksamma på den del av vår kunskapsspridning som sker via dessa kanaler. Jag hoppas att massmedia skall känna sitt ansvar men också att vi kontinuerligt skall kunna ställa material till förfogande, så att massmedia kan ge en god information. I detta sammanhang kommer de olika organ, som vi nu diskuterar och som det utgår direkta statsbidrag till, in i bilden. Vi får väl finna oss i att det finns olika tidningar knutna till dessa organ, tidningar vilka alla har sin publik. Vid prövningen av dessa frågor har vi funnit att det pågår genomgångar inte minst i utrikesdepartementet i syfte att utröna hur man skall kunna använda resurserna på ett ändamålsenligt sätt och även hur man skall kunna öka resurserna. Jag vill till sist ta upp vad som här sades om den information som lämnades med anledning av Jackson-rapporten. Precis på den dag som FN-kommittén hade bestämt lämnades information till svenska folket genom en presskonferens. Såvitt jag förstår är det enda möjligheten att snabbt och vid rätt tidpunkt få ut ett sådant material som en rapport, som då endast förelåg på engelska. Tidningarna har ju såvitt jag har kunnat bedöma verkligen ansträngt sig och också lyckats med att ge en första version av Jackson-rapporten, låt vara i strängt koncentrat, och mera kommer.

| Jag ber att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Det ena behöver väl inte utesluta det andra, fru Lewén-Eliasson! Nog är det väl minst lika viktigt ändå att vi här i riksdagen blir väl informerade, inte nödvändigtvis med förtur men i varje fall samtidigt med att pressen informeras. Vi får nu informationerna i ett bearbetat eller nedskuret skick via pressen. Vi här i riksdagen borde väl i princip vara minst lika eller kanske mer informerade om dessa saker än vad allmänheten är. Jag önskar naturligtvis att allmänheten också hålles fullt informerad, men nog tycker jag att vi i en eller annan form skulle kunna få materialet åtminstone samtidigt med pressen. När vi emellanåt särskilt begärt material, har vi också fått det. Detta gäller t.ex. materialet kring den viktiga konferensen UNCTAD II; men vi fick det först efter påstötning.
Herr talman! Låt oss nu tala om Jackson-rapporten som herr Wiklund tog upp. Det finns inte i detta land tillräckligt många exemplar av denna rapport, men det är självklart att de vartefter de kommer skall delas ut; inte minst skall riksdagens ledamöter då få ta del av denna rapport.
Herr talman! Menar fru Lewén-Eliasson att det skulle vara så svårt att åstadkomma ett mångfaldigande av de sammandrag, pressreleaser o.s. v., som finns rörande denna rapport? Hela rapporten har jag inte krävt att vi skulle få — det sade jag redan i mitt första anförande — det är ju ett mycket omfattande dokument.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har man gjort stora ansträngningar för att underlätta sjöfarten genom att anlägga kanaler. Redan under den första delen av 1400-talet försökte man öppna en farled mellan Mälaren och Östersjön, men det var först i slutet av 1700-talet som kanalbyggandet kom i gång på allvar. Trollhätte kanal, vars framtid behandlas i propositionen 122 och i föreliggande utlåtande från statsutskottet, byggdes under åren 1795—1800. Sedan dess har kanalen blivit ombyggd två gånger, senast 1910—1916. Genom Göta kanals tillkomst år 1832 inträdde ett nytt och betydelsefullt skede i Vänersjöfartens historia. Efter den senaste fördjupningen av Trollhätte kanal har huvudmännen för hamnarna vid Vänern gjort betydande investeringar i sina hamnar. Åtskilliga tiotal miljoner kronor har satsats på förbättringar och utvidgningar, exempelvis kajanläggningar, kranar och serviceanordningar av olika slag, för att åstadkomma snabbare lastning och lossning. När kanaltrafikutredningens betänkande presenterades 1967 kan jag försäkra kammarens ledamöter att befolkningen i Väneroch Vätternregionen reagerade mycket kraftigt mot det s.k. kusthamnsalternativet. I detta alternativ utgick utredningen från att man skulle införa ett landtransportsystem, baserat på järnvägsoch lastbilstransporter med omlastning i kusthamnarna. Självfallet skulle ett genomförande av detta alternativ få förödande konsekvenser för hela regionen. Lokaliseringen inom Vänerområdet av städer och större tätorter har byggt på Vänerns förbindelse med havet. Ett slopande av Vänerns förbindelse med Västerhavet skulle nästan vara en katastrof för utvecklingen inom hela Vänerområdet. Sedan 1967 har man ansett det vara av största vikt att statsmakterna så snart som möjligt slår fast att de helt tar avstånd från kusthamnsalternativet. Mot denna bakgrund är det utomordentligt glädjande att både departementschefen och ett enhälligt statsutskott anser att Vänerområdet även i framtiden bör tillförsäkras goda förbindelser med Västerhavet. Jag delar också uppfattningen att Vänerns framtida förbindelser med detta hav bör koncentreras till Trollhätteleden. Och jag vill nu uttala den förhoppningen, att ombyggnaden av Trollhätte kanal i sin helhet kommer att vara avslutad senast 1975. Göta kanal ligger oförändrad sedan 135 år. Majoriteten inom kanaltrafikutredningen anser att Göta kanals västgötadel bör utbyggas så att den medger trafik med större fartyg än som för närvarande kan passera den, d. v. s. fartyg om högst 250 ton, men att kanalen bör moderniseras så att den framdeles kan bestå som turistled. Då det gäller denna viktiga trafikled har dock departementschefen icke varit beredd att lägga fram några förslag för riksdagen.

En sådan utveckling kräver en utbyggnad av västgötadelen av Göta kanal, i första hand för trafik med fartyg på upp till 1 000 ton.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

Herr talman! Frågan om utbyggnaden och moderniseringen av Göta kanals västgötalinje har under många år varit föremål för överväganden. Förutseende människor har haft klart för sig att därest inte en utbyggnad kommer till stånd kanalens roll som ett konkurrenskraftigt transportalternativ så småningom helt skulle bortfalla. Det är bra att den frågan har kommit så långt att riksdagen i någon mån fått möjlighet att yttra sig. Med anledning av propositionen 122 angående Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet har jag, som herr Odhe sade, tillsammans med några medmotionärer försökt aktualisera denna fråga. Vi har begärt att regeringen skall tillsätta en beredning för en skyndsam överarbetning av kanaltrafikutredningen med särskilt beaktande av det material som framlagts i Vätterdelegationens senaste utredningar och andra nya transportekonomiska fakta som framkommit. Vi har funnit att kanaltrafikutredningen i långa stycken karakteriserats av en allmänt negativ inställning till kanaltrafikens utvecklingsmöjligheter. Detta är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av den omfattande utbyggnad och rationalisering som för närvarande pågår praktiskt taget i hela världen. Kanaltrafikutredningen har på så gott som alla punkter lyckats komma fram till negativa slutomdömen om det berättigade i en utbyggnad av Göta kanals västgötalinje. Utredningen har emellertid ej varit enhällig. En av ledamöterna har reserverat sig för en omedelbar utbyggnad av kanalen. Reservanten har också utförligt motiverat detta och med ekonomiska fakta kunnat bevisa att utredningens rekommendationer i betydande omfattning präglas av brist på långtsyftande analyser. Jag vill i korthet exemplifiera detta. Utredningen har underskattat jämförbara transportkostnader på landsvägarna via lastbilsfrakter, och även då det gäller den godsvolym som kan förväntas på en utbyggd kanal har en klar underskattning förekommit. Kanaltrafikutredningen har heller inte tagit hänsyn till att sjötransporterna med mindre fartyg självfallet kommer att rationaliseras i framtiden. Beredskapssynpunkterna har på intet vis beaktats, trots att denna aspekt torde ha ett betydande värde. Utredningen tillmäter vidare icke en sjötransportväg till Vättern någon som helst stimulans för näringslivet i denna folkrika välindustrialiserade region. Utredningen menar också att avskrivningstiden för kanalprojektet inte bör vara längre än 25 år mot normalt 40 år för motsvarande anläggningar. Denna slutsats har utredningen kommit fram till genom att räkna med farledens mindre dimensioner. En sådan åtgärd synes vidtagen i syfte att försvaga den ekonomiska kalkylen med inte mindre än cirka 800 000 kronor per år. Sedan kanaltrafikutredningen 1967 avlämnade sitt betänkande har — som vi i motionen påtalat — väsentliga synpunkter och transportekonomiska fakta framkommit. Dessa nya fakta måste fin nas med i ett eventuellt material, som skall ligga till grund för ett slutgiltigt riksdagsbeslut. De senaste årens snabba utveckling har i de flesta fall kullkastat de prognoser som kanaltrafikutredningen grundat sina bedömningar på. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till de sifferuppgifter och tabeller som vi presenterat i motion II: 1228. Det är uppgifter och beräkningar som Vätterdelegationen låtit Allmänna ingenjörsbyråns trafikavdelning göra under sommaren 1969. Vätterdelegationen har i mars månad i år till kommunikationsministern avlämnat ytterligare utredningsmaterial, där en hel rad fakta och nya synpunkter presenteras utan vilka man inte kan bedöma frågan i hela dess vidd. Många remissinstanser har också varit ytterst kritiska mot utredningens resultat och ställningstaganden. Givetvis finns det också remissinstanser som har tyckt att utredningens resultat har varit bra. Utredningens resonemang att godstrafiken på kanalen utan olägenheter kan flyttas över på lastbilstransporter är ju bevis för det verklighetsfrämmande i utredningens tankegångar. Den ständigt återkommande trafikpolitiska debatten ger belägg för, att man bör försöka få till stånd alternativa transportmöjligheter till landsvägstransporterna. En satsning på landsvägstransporter är ingen god lösning i fortsättningen. I den trafikpolitiska debatten i förra veckan sades det bl.a. att beskrivningen av lastbilstrafikens förträfflighet många gångar bottnar i en övertro på dess förmåga att förbilliga transportkostnaderna. Det är klart dokumenterat att man kan för en krona via sjötransporter transportera ett ton gods inte mindre än 150 km, medan man för samma belopp via långtradare endast kan komma 3 km. Det är självklart att det finns många nackdelar förenade med att satsa på lastbilstrafiken utöver dem som jag tidigare har nämnt. Det kan vara trafikolyckor m.m. Undan för undan står det således klart att tiden är mogen att också satsa på andra transportsystem. De senaste dagarnas uppgifter om kommande förslag till höjningar av skatten på de större lastbilarna ger ytterligare belägg för att de resonemang vi tar upp i vår motion är riktiga. Herr talman! Jag vill säga några ord också om förslaget att upprusta kanalen till enbart en turisttrafikled. Alla är vi väl överens om kanalens utomordentliga värde ur turistoch rekreationssynpunkt men jag är synnerligen tveksam, huruvida kanalen i framtiden kan komma att bestå om den endast får denna begränsade uppgift. För det första fordras det 3—4 miljoner kronor för en omedelbar upprustning. Därefter skall staten täcka ett driftunderskott på cirka en miljon kronor årligen, men jag är inte säker på att naturvårdsverket i längden är berett att stå för dessa utgifter. Beträffande detta avsnitt av utredningen och propositionen hyser jag således allvarliga farhågor. Om man enbart skulle satsa på en nöjesbåtsled skulle detta enligt min mening betyda en ganska snar dödsdom över Göta kanal över huvud taget, men man får väl ändå hoppas att det inte är detta som föresvävat kanalutredningen ty då är det verkligen allvarligt. Ej heller synes mig kostnaderna för den planerade kanalutbyggnaden oöverkomliga, utan snarare kan man väl konstatera att 50—60 miljoner kronor, fördelade på en byggtid på omkring fem år, inte kräver någon särskilt stor nationell anspänning. Det borde alltså finnas utrymme i budgeten för denna enligt min mening välmotiverade investering i en rationell sjötransportled. Jag, kan förstå kommunikationsministerns svårigheter att få ett grepp på frågan om en utbyggnad av Göta kanals västgötalinje mot bakgrund av vad jag nu anfört. Kommunikationsministern önskar ett uttalande av riksdagen, och stats utskottet har i sin skrivning, med anledning av samtliga motioner om Göta kanals västgötalinje, vari krav framförts om en kompletterande utredning, framhållit att en sådan är motiverad. Riksdagen får därigenom ytterligare möjligheter att pröva frågan. Statsutskottets utlåtande täcker vad vi begärt i motionerna, men till slut vill jag dock understryka att regeringen snarast bör ta itu med denna fråga, ty ju längre man dröjer desto svårare blir det. Herr talman! Allt talar för att en snar utbyggnad av Göta kanals västgötalinje är befogad. Onödigt dröjsmål skulle innebära stagnation av utvecklingen i hela Vätterregionen och vidare skulle det betyda svåra olägenheter från trafiksäkerhetsoch miljövårdssynpunkt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få instämma i det av herr Odhe framställda bifallsyrkandet.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition 122 konstateras att det är olönsamt att anlägga en ny kanal för Vänerns förbindelse med Västerhavet i sträckningen Vänersborg—Uddevalla. Där sägs också att en utbyggnad av Trollhätteleden kan vara samhällsekonomiskt lönsam men att ytterligare tekniska och ekonomiska utredningar skall utföras. Man är dock villig ställa medel till förfogande för smärre upprustningar av kanalen redan nu. I samband med denna proposition har många motioner väckts, och i en del av dessa har yrkats på ytterligare utredning beträffande Uddevallakanalen. I motionsparet I: 1072 och II: 1238 har vi yrkat att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 122 måtte uttala »att en mera omfattande utred ning än som hittills gjorts må komma till stånd angående frågan om en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg». Vi som står bakom denna motion vill inte på något sätt gå emot propositionen, det vill vi klart uttala. En förbättring av Trollhätte kanal är nödvändig, och det erfordrar mer omfattande åtgärder än som föreslagits i propositionen. Dessa behöver vidtas snart då kanalförbindelserna är oerhört väsentliga för våra bygder. Vi motionärer anser att det är felaktigt att möjligheterna för framtida utredningar beträffande Uddevalla kanal skall spolieras. Tekniska framsteg och nya möjligheter bör noggrant följas, och det är väl egentligen härvidlag som man inte följt med i utvecklingen. Jag tror att den bästa lösningen på sikt är en Uddevallaled. Jag har heller ingenting att invända mot en ytterligare utredning rörande Göta kanal. Därvidlag vill jag endast ansluta mig till de synpunkter som här framförts av herrar Franzén och Odhe. Befraktningen på vatten och vattenleder är ett gammalt och beprövat system som står sig väl i konkurrensen med andra trafikmedel. Drivkraftbehovet är lågt vid sjötransport: en hästkraft drar på väg 150 kg, på järnväg 500 kg men på vatten 4 000 kg. Med de siffror som kanalutredningen har räknat med blir timkostnaden i dagens läge cirka 125 kronor för en 1 000-tonsbåt, beräknat efter 12 knops fart. Med en eventuell Uddevallakanal bör det kunna bli stora tidsvinster, enligt beräkningar upp till sex timmar, och detta skulle medföra att för varje 1 000-tonsbåt som passerar, får man en ren vinst på 750 kronor. När det gäller att utnyttja fartyg kan man givetvis räkna också med andra vinster: fartygstrafik skulle också i hög grad nedbringa antalet olycksfall och jag anser det därför fördelaktigt att satsa på sådan trafik. Vi har av naturen begåvats med ett vattensystem, omfattande mellan 40 och 50 mil, i de västra och inre delarna i vårt land. Varför skall vi då inte utnyttja denna naturens gåva för att ge industri och befolkning i de delarna av landet möjligheter till de billiga frakter som utnyttjandet av dessa vattenleder innebär? Det gäller här ett mycket stort omland: Dalsland, Värmland, Närke och Västergötland, i viss mån även Östergötland, Småland och Dalarna. Där bor drygt två miljoner människor eller ungefär en fjärdedel av hela landets folkmängd, d.v.s. lika mycket som i det favoriserade Stockholmsområdet. Och vad kostar inte de investeringar som där göres i olika sammanhang? Vi måste också ur miljöoch trivselsynpunkt försöka stoppa inflyttningen till storstadsområdena, och en hårdare satsning på kommunikationerna i inlandet skulle verksamt bidra till detta. Företag inom Vänerområdet, t.ex. Vänerskog, Uddeholm, Billerudsbolagen m.fl., har satsat mycket på stora utbyggnader av industrierna. Den satsningen är mycket välkommen och ger många människor arbete och utkomst, men den måste vara ännu kraftigare om alla människor där skall kunna beredas en meningsfylld sysselsättning. Frakterna på olja och andra förnödenheter till dessa områden skulle också bli betydligt billigare, om det fanns en perfekt kanalväg. Även utfrakterna skulle förbilligas och näringslivet i dessa områden blomstra upp. Detta gäller för industrin men även för jordoch skogsbruket samt för ett stort antal småföretag av olika slag. En upprustning av kanalsystemet som medger användning av större båtar skulle i hög grad förbilliga frakterna. Nu har vi i våra bygder ett oljepris, som på grund av frakterna är mycket högre än oljepriset i t.ex. Göteborg. Industrielit och i andra avseenden har inlandet självfallet ett handikapp. Vi har emellertid i inlandet god tillgång till arbetskraft, och det är en stark produktionsfaktor som bättre borde utnyttjas. Att flytta över människor till de överhettade storstadsområdena kan inte vara ett önskemål. Det kostar också stora pengar för samhället. I storstadscentra uppstår en icke önskvärd befolkningskoncentration, som medför betydande utgifter för samhället i form av utbyggnad av vägar, vattenoch avloppsledningar, bostäder och annan service. I avfolkningsbygderna förfaller i stället en mängd bostäder, vilket innebär en stor nationalförlust. En satsning på bättre kanaler skulle, såsom jag tidigare poängterat, ge inlandet en välbehövlig injektion. Trollhätteleden har visat sig vara osäker. Ras har förekommit vid inte mindre än fyra tillfällen under tiden 1950—1962, och detta utgör självfallet en osäkerhetsfaktor. En fördjupning av Trollhätteleden skulle kanske öka risken för ras. En bergkanal mellan Uddevalla och Vänersborg skulle vara ett mera driftsäkert alternativ. Längs en sådan skulle man också kunna förlägga många industrier, och dessas inrättande skulle motverka den starka sammangyttringen av industrier runt om Göteborg. Utredarna menar emellertid att en sådan kanal skulle bli för dyr. Hur mycket den skulle komma att kosta kan ingen, med hänsyn till alla de tekniska framsteg som gjorts, med bestämdhet säga. Den siffra som nämnts — över 500 miljoner kronor — torde ändå vara alltför högt tilltagen. En utredning borde kunna pröva olika alternativa kanalsystem och kostandsberäkna dessa med hänsyn till dagens teknik. Man har också räknat med alternativet pråmtransporter, och det kanske skulle vara mycket konkurrenskraftigt. Det är detta som vi motionärer önskar få klarlagt.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

Herr talman! Såväl i den aktuella propositionen som i statsutskottets utlåtande över densamma framhålles, att det är angeläget att skyndsamt företaga vissa ytterligare utredningar beträffande Trollhätteleden, som för närvarande bedöms vara den enda möjliga. Det finns anledning att starkt understryka, att dessa utredningar bör genomföras utan dröjsmål.

Såsom ledamot i 1957 års Vänerkommitté har jag velat framhålla detta.

Nålsögat är nu Karls grav. Vid lågvatten måste fartygens djupgående reduceras till 4 meter med besvärande minskning av fartygslasterna som följd. Detta är i hög grad otillfredsställande och orationellt från alla synpunkter. Registreringarna under den senaste 30 årsperioden visar för övrigt, att det vattenstånd, som medger ett djupgående på 4,6 meter och därmed ett tillfredsställande utnyttjande av kanalfartygens lastförmåga, underskrides under i genomsnitt ca 20 procent av seglationstiden. Det är här alltså inte fråga om några obetydliga, sällan förekommande perioder. Redan 1959 erhölls vattendomstolens tillstånd till fördjupning av den aktuella sträckan Vänern—Brinkebergskulle.

Trollhätte kanal har varit en avgörande faktor vid industrins lokalisering till Vänerområdet, där befintlig industri väsentligen baserar sig på förutsättningen av trygga förbindelser med Västerhavet. Den fortgående koncentrationen av skogsindustrin till Vänerbäckenet och utbyggnaden av denna industri ökar den relativa betydelsen av kanaltrafiken. Med hänsyn till transportpolitikens ökande betydelse för den aktiva Iokaliseringspolitiken finns det starka skäl att ytterligare understryka, hur angeläget det är — inte minst från värmländsk synpunkt — att både snabba och framtida fortlöpande åtgärder vidtas för att säkra och trafikekonomiskt förbättra Trollhätteleden.

Frågan om förbättrade kanalförbindelser är därför en lokaliseringspolitisk fråga av central betydelse för Vänerlänen och inte minst för skogslänet Värmland, där sysselsättningsförhållandena och <befolkningsutvecklingen gör det angeläget med förstärkta lokaliseringspolitiska insatser. Med dessa korta randanmärkningar, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi hade i förra veckan en mycket lång debatt om statens järnvägars taxor och trafikproblem. I dag behandlar vi en trafikfråga av helt annat slag. Det är ingalunda min avsikt att polemisera mot de föregående talarna, och vad de efterföljande kommer att säga vet jag ju inte.

Vår syn på problemen framgår av den redovisning vi lämnar i anledning av proposition nr 122. Motionärerna å sin sida vill bl.a. att kapaciteten hos Göta kanal skall ökas. Men det finns anledning att tänka över problemen mer än en gång, så att man inte råkar ut för malören att göra felinvesteringar. Det har ju skett en revo Iution på det trafiktekniska området sedan Göta kanal byggdes. Med hänsyn till den utveckling som har ägt rum kan ifrågasättas om Sverige, till skillnad från andra länder, både i Europa och världen i övrigt, har naturliga förutsättningar för en kanaltrafik. Jag hyser ingen bestämd uppfattning härom. De ärade motionärerna behöver därför icke gendriva mig på den punkten. Enskilda företag och industrier väljer själva sina transportmedel. Vi har järnvägar, lastbilar och flyg. Tidsfaktorn har därvidlag utan tvivel en avgörande betydelse. Folk vill ha snabba transporter, men när det gäller sådana transporter kan kanaltrafiken inte konkurrera. Här har med all rätt erinrats om att det sker oerhört många trafikolyckor på vägarna. Hur dessa trafikolyckor skall bemästras är inte så lätt att säga. Jag tror emellertid inte att man avlastar trycket när det gäller en utbyggnad av vårt vägväsende genom att till äventyrs en vacker dag besluta om en utbyggnad av Göta kanal. Kraven på bättre vägar kommer säkerligen att vara desamma, om kanaltrafiken byggs ut eller inte. Nu tror jag inte att man för denna översyn, som vi har rekommenderat Kungl. Maj:t att göra, skall behöva anlita utländsk expertis, såsom det har sagts i en motion. Så invecklade kan ändå inte dessa frågor vara att man inte kan klara dem med den svenska expertis som finns. Vi skall väl heller inte göra den insinuationen att våra olika verk, som sysslar med dessa problem, skulle handla partiskt, utan vi får räkna med att de skall ha en objektiv syn på frågorna. Jag har ingen anledning, herr talman, att fortsätta att argumentera, eftersom vi är eniga inom utskottet. Efter vad jag hört har en del av motionärerna yrkat bifall till utskottsutlåtandet.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
Herr talman! Frågan om en förbättring av Göta kanals kapacitet har varit föremål för utredningar, nu senast av den 1961 tillsatta kanaltrafikutredningen.

Vad gäller västgötadelen anser kanaltrafikutredningens majoritet att en utbyggnad inte blir vare sig företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt lönsam, varför en sådan avstyrks. Kanalens framtida roll i friluftsoch rekreationshänseende bör emellertid av staten bedömas i ett större sammanhang inom ramen för det totala stödet till sådana ändamål. Av utredningsmajoritetens skrivning får man det intrycket att kanalens västgötadel rent av bör läggas ned. Det är horribelt. Att lägga ned Göta kanal vore ett dråpslag inte bara mot friluftsintressena utan också mot kulturmiljövården. | Västgötadelen av Göta kanal är i sådant skick att därest inga åtgärder för att förbättra dess kapacitet genom fördjupning och breddning vidtages inom en inte alltför avlägsen framtid kommer kanalen att helt förlora sin betydelse. Den kraftiga vegetation som förekommer i form av buskar och vass medför att kanalen på vissa ställen håller på att växa igen. Att enbart genom turisttrafik med småbåtar upprätthålla en lönsam kanaldrift, som ger täckning för personaloch driftkostnader, låter sig icke göra. För att säkerställa denna kanaldels framtid måste man alltså företa en modernisering och utbyggnad. Det förslag som på denna punkt förts fram av en ledamot av utredningen förefaller att vara realistiskt. Det innebör att kanalen byggs ut så att den kan trafikeras 'med paragrafbåtar på 1000 ton. Kostnaderna skulle belöpa sig till cirka 50 miljoner kronor, och det bör finnas goda utsikter till att investeringen kan bli lönsam. Det kan vara av intresse att konstatera att utredningen har räknat med en avskrivningstid på 25 år för Göta kanals västgötadel men med en 40-årig avskrivningstid för Trollhättekanal. Vidare har utredningen räknat med hamninvesteringar i Vättern för 15—20 miljoner kronor. Från det håll där jag har inhämtat upplysningar har framhållits att det bör räcka med 5 miljoner kronor för de hamnar som kan komma i fråga för paragrafbåtar på cirka 1 000 ton. Utredningen har baserat lönsamhetsberäkningarna på en jämförelse mellan kostnaderna för sjötransport och lastbilstransport. Enligt de experter, vilkas uppfattning jag har inhämtat, har lastbilskostnaderna därvid beräknats cirka 20 procent för lågt och fartygskostnaderna cirka 10 procent för högt. Det förefaller som om utredarna inte har tagit hänsyn till det moderna ekonomiska tonnage som i dag byggs och som förbilligar sjötransporterna. För 10—15 år sedan hade de gamla ångbåtarna, som trafikerade Göta kanal och tog 240 tons last, cirka 12 mans besättning. I dag har de moderna paragrafmotorfartygen på 1250 ton en besättning på 7 man. Vid en lönsamhetsbedömning bör hänsyn tas till förändringarna i näringslivets utveckling och inriktning samt till den lokalisering som kommer att skapas om Göta kanals västgötadel moderniseras. Vidare bör hänsyn tagas till den betydelse som kanalen kan fylla genom en minskning av trafiken på vägarna. Det har visat sig av erfarenheter från utlandet att den billigaste transporten är den som sker på vattnet. Sjöfarten erbjuder otvivelaktigt det billigaste transportmedlet. Det är sannerligen inte att vrida klockan tillbaka om man moderniserar och bygger ut en föråldrad kanalled till en ny modernt avpassad sådan för ekonomiska fartygstyper. Herr talman! Det är riktigt som statsutskottet framhåller i sitt utlåtande nr 178 att ytterligare material framkommit och att vissa av utredningens bedömningar ur skilda synpunkter ansetts kunna ifrågasättas, varför utskottet anser att en ytterligare prövning av härmed sammanhängande frågor bör komma till stånd. Man har inte tagit hänsyn till vad följden skulle bli vid en total nedläggning av kanalen. är det möjligt att enbart driva kanaltrafiken med turistoch nöjesbåtar? Denna fråga har inte blivit föremål för några överväganden. Skulle en utbyggnad av kanalen medföra en ökning av transporterna, och vad skulle detta i så fall innebära i form av besparingar på vägområdet? Det finns måpga oklara bedömningar som gör det i högsta grad angeläget att en ytterligare prövning kommer till stånd innan man slutgiltigt tar ställning till frågan om en utbyggnad av Göta kanals västgötadel. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till statsutskottets hemställan i utlåtande nr 178.